Fru ålderspresident! Jens Holm har ställt ett antal frågor till mig om Swedegas koncessionsansökan för en förgasningsanläggning och tillhörande naturgasledningar i Göteborg, en så kallad LNG-terminal. Den första frågan handlar om det är min bedömning att en storskalig användning av fossil naturgas är förenlig med de svenska klimatmålen. Flytande naturgas är ett fossilt bränsle. Regeringens mål är att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär att ytterligare åtgärder som minskar användningen av fossila bränslen kommer att behövas. Trots det kan flytande naturgas under en övergångsperiod vara ett mindre dåligt alternativ än andra fossila bränslen om den på sikt kan ersättas med flytande biogas. Att ställa om till ett hållbart samhälle ska genomsyra all politik och är för regeringen en utgångspunkt inom alla politikområden. Gällande och kommande styrmedel och marknadsförutsättningar kommer att vara avgörande faktorer för om flytande naturgas eller biogas används. Regeringen har tillsatt en biogasmarknadsutredning som vid årsskiftet ska ge förslag på hur biogasens konkurrenskraft kan säkras genom långsiktiga spelregler. Den andra frågan som ställs berör regeringens ärendehantering och hur regeringen avser att agera i frågan. Energimarknadsinspektionen kom i juni 2018 in med sitt yttrande över Swedegas ansökan om koncession till Regeringskansliet. Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet, och det är inte lämpligt att jag förekommer beslutet av den processen. Den tredje och sista frågan handlar om jag avser att vidta åtgärder för att inte fler offentliga subventioner ska betalas till LNG-terminalen i Göteborg. Projektet, som inkluderar en LNG-terminal och anslutning till stamnätet för gas, är utpekat som ett så kallat projekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen. Projektet beviljades år 2017 stöd genom EU:s Fonden för ett sammanlänkat Europa, vilket regeringen gav sitt godkännande för. Regeringen har inte gett något finansiellt stöd till projektet och planerar heller inte att göra det.

Fru ålderspresident! Jag vill tacka energiministern för svaret på min interpellation. Detta är en viktig fråga eftersom Sverige har högt satta klimatmål. Vi ska ju ha nollutsläpp senast år 2045. Om det råder bred politisk samsyn. Regeringen brukar också upprepa att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och regionen Västra Götalands län, som det handlar om här, har som målsättning att vara fossiloberoende redan år 2030. Därför anser jag och rätt många med mig att det är minst sagt förvånande att det nu planeras för byggnad av en stor terminal som ska kopplas till det fasta svenska gasnätet för införsel av fossil naturgas till Sverige. Precis som ministern säger ligger frågan nu för avgörande hos regeringen. Det är alltså regeringen som ska avgöra ifall vi i Sverige ska vara fortsatt beroende av fossilgas under 40 år framåt, som det står i ansökan om anläggande av denna fossilgasterminal. Som ministern också säger kan fossilgas ibland vara en lösning under övergången till biogas. Men en förutsättning för detta torde vara att det finns en tydlig strategi för hur fossilgasen ska fasas ut och ersättas med biogas. Om man gör en stor investering - som det står i ansökan handlar det om en investering för 40 år framåt - är jag rädd för att det snarare blir en investering i fortsatt beroende av fossilgas från andra länder än en investering i den klimatvänliga biogasen. Dessutom, fru ålderspresident, är det minst sagt upprörande att S-MP-regeringen har drivit denna fråga på EU-nivå och utverkat inte mindre än 20 miljoner svenska kronor i subventioner för bygget av denna fossilgasterminal. Vi hade frågan uppe i EU-nämnden så sent som i januari 2018, då vi i Vänsterpartiet väldigt tydligt reagerade mot detta. Det torde helt och hållet strida mot regeringens ambitioner, nämligen att miljöskadliga subventioner ska fasas ut. Detta är något som regeringen driver i alla upptänkliga internationella sammanhang. Men när det gäller oss själva verkar regeringen för 20 miljoner kronor i EU-subventioner för den här fossilgasinvesteringen. Därför, fru ålderspresident, vill jag fråga energiministern om han verkligen anser att denna stora investering i fossilgas för 40 år framåt är helt och hållet förenlig med de svenska klimatmålen och med de regionala målen om att bli fossilt oberoende till senast 2030. Jag skulle också vilja fråga energiministern hur han ser på det faktum att regeringen har verkat för dessa 20 miljoner i EU-subventioner till det här bygget. Varför ska vi verka för fossilsubventioner i Sverige när vi vill fasa ut dem internationellt?
Fru ålderspresident! Jag kan konstatera att jag och Jens Holm är överens om målet 100 procent fossilfritt. Jag kan också konstatera att vi är överens om att fossilgas kan vara en brygga över till biogas och kan användas vid vissa speciella tillfällen. När det gäller hur regeringen kommer att avgöra det ärende som snart kommer på regeringens bord får Jens Holm dock ge sig till tåls. Det kommer jag inte att kunna ge uttryck för förrän regeringen har fattat ett beslut.
Fru ålderspresident! Jag förstår att regeringen har att fatta ett beslut om det som har kommit från Energimarknadsinspektionen. Men syftet med att vi riksdagsledamöter kan ställa skriftliga frågor och interpellationer är att vi ska kunna utkräva någon form av ansvar av regeringen och även insyn i regeringens och ministrarnas arbete. Jag tolkar ministerns svar till mig som att han är totalt ointresserad av en sådan dialog. Detta tycker jag är djupt beklagligt, och det vill jag verkligen ha till protokollet. Jag ställde ett antal frågor till ministern, som jag absolut inte fick svar på. Hur är detta till exempel förenligt med våra klimatmål om att vi ska ha nollutsläpp till 2045 och det regionala målet om att man ska bli fossiloberoende till senast 2030? Jag tycker också att alla som följer denna debatt verkligen har rätt att få ett svar från ansvarig minister på varför regeringen har utverkat dessa 20 miljoner kronor i subvention till detta bygge - till ett privat företags investering i fortsatt beroende av fossilgas under 40 år framåt, som det står i ansökan. Ministern talar också om biogasen, som vi i Vänsterpartiet ser mycket positivt på. Men ingenstans i ansökan eller i Energimarknadsinspektionens underlag till regeringen finns det någon tydlig plan för utfasning av det fossila eller någon beskrivning av hur man ska använda sig av biogasen. Jag vill påminna om att fossil naturgas i praktiken är metangas. Det är en mycket potent växthusgas, med mellan 25 och 30 gånger kraftigare klimatpåverkan än koldioxid. Det är alltså otroligt viktiga frågor vi har att diskutera här i eftermiddag. Klimatpolitiska rådet lade i våras fram en granskning av regeringens klimatpolitik. Där konstaterades att man på alla politikområden måste verka för att våra klimatmål ska uppnås. Jag tycker, fru ålderspresident, att detta är ett av de kanske tydligare exempel vi har i dag. Å ena sidan har vi högt satta klimatmål, å andra sidan har vi en regering som verkar för fortsatta fossilsubventioner från EU och riskerar att med ett enda beslut låsa fast oss i ett fortsatt beroende av fossila energikällor under minst 40 år framåt, som det faktiskt står i underlaget. Jag tycker därför, fru ålderspresident, att jag förtjänar ett mer utförligt svar än vad som gavs tidigare.

Fru ålderspresident! Det är naturligtvis alldeles riktigt som Jens Holm säger: Riksdagen har en granskande uppgift och har möjlighet att utkräva ansvar av regeringen. Men riksdagen har inte möjlighet att utkräva ansvar av regeringen för beslut som inte är fattade. Riksdagen har inte heller möjlighet att be ett statsråd ge uttryck för ett beslut som inte är fattat. Så om Jens Holm vill granska det beslut som kommer att fattas när ansökan inkommer får han ge sig till tåls tills regeringen har fattat det beslutet, vilket det än må vara. Regeringen har ställt upp tuffa mål. Såvitt jag förstår har Jens Holm ingen annan uppfattning än att det är bra och riktiga mål. Vi har dessutom under flera år inom flera viktiga sektorer klarat att leva upp till dessa mål och minskat koldioxidutsläppen. I andra sektorer har det gått lite sämre. Men regeringen är fast besluten att leva upp till de målsättningar vi har satt upp genom konkret politik. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Jag hoppas att Jens Holm fortsatt kommer att vara delaktig i det arbetet.
Herr ålderspresident! En viktig del i ett beslutsfattande är att man har ett bra underlag. Jag tänker mig att en del av det underlag som regeringen ska ha för att fatta beslut om huruvida man ska säga ja till ett fortsatt 40årigt beroende av fossila energikällor - frackningsgas från USA kanske - är diskussioner som denna, då nya perspektiv som regeringen kan ha användning av kan komma upp. Jag tycker alltså att statsrådet borde välkomna denna debatt och i stället för att vara så kort och knapphändig som möjligt svara utförligare på mina frågor. Vi kan ta en konkret fråga, där regeringen redan har agerat. I januari 2018 hade vi uppe frågan om subventioner till fossilgasterminalen i Göteborg. Det handlade om huruvida regeringen fortsatt skulle bejaka att detta är en del av de transeuropeiska näten, TEN-T. Detta är ett beslut på EU-nivå, och det finns stora subventioner - bidrag - till olika projekt. Regeringen sa ja till det. Man sa att fossilgasterminalen i Göteborg var ett prioriterat projekt och att bygget skulle kunna få EU-subventioner. Samtidigt åker regeringen runt och uppmanar andra länder i alla tänkbara internationella sammanhang att fasa ut sina fossila subventioner. Varför verkar man då inte för att fasa ut de fossila subventionerna på hemmaplan? Det borde Anders Ygeman kunna svara på här och nu, för det beslutet är redan fattat.

Herr ålderspresident! Jag kan konstatera att Jens Holms främsta kritik av regeringen verkar vara att statsrådet svarar kortfattat och koncist på riksdagsledamotens frågor. Jag tror att det finns viktigare saker att diskutera i riksdagens kammare. Jag välkomnar naturligtvis en debatt och diskussion om klimatpolitiken och om hur vi vill att EU ska kunna leva upp till de klimatmål som EU har antagit. Och Jens Holm vet lika bra som jag att regeringen i EU driver att EU-fonden för ett sammanlänkat Europa ska vara Pariskompatibel. Den ska bidra till att uppfylla de gemensamma målen. Men det kan finnas fossilgas som behövs som en brygga till biogas. Jag vill inte låta det bästa bli det näst bästas fiende, för målet är att vi ska ha en stor minskning av de fossila utsläppen som möjligt. Jag ser fram emot att komma tillbaka till riksdagen och återigen diskutera med Jens Holm när vi har fattat beslutet och jag inte är bakbunden av regeringsformen utan kan ge svar även på Jens Holms andra frågor.